Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av herr Strands anförande. Först vill jag framhålla att jag beträffande avdragsreglerna inte har nämnt någonting om reservation nr 9. I fråga om sättet att utse ledamöter i pensionsdelegationerna sade herr Strand att det inte har någon inverkan vem det är som väljer vederbörande. Det inverkar inte på bedömningen, och ledamöterna kommer att vara precis lika goda företrädare för arbetsmarknaden vem som än väljer. Varför har utskottet då inte kunnat tillstyrka vår motion, som föreslår att landstingen skall välja representanterna? Då hade man kommit ifrån den nackdel som vi anser finns i utskottets förslag. Det verk som är beslutande organ i andra instans bör inte utse ledamöter som skall fatta beslut i första instans. När det gäller sänkt pensionsålder till 65 år sades det i andra lagutskottet förra året och även i utskottets utlåtande att har vi bara resurser så kan vi lätt ordna den här saken utan omfattande utredning. Jag vill säga att det är därför vi kräver i motionen att reformen skall träda i kraft den 1 januari 1972. Riksdagens upplysningstjänst har gjort beräkningar av kostnaderna. Beräkningarna visar betydligt lägre kostnader än vad som här tidigare nämndes av herr Geijer. Jag anser att reformen är så viktig att vi måste se till att få den genomförd snarast möjligt. I motionen har vi, som sagt, föreslagit den 1 januari 1972. Herr Strand tog också upp vår motion, i vilken vi har föreslagit att nedsättning av arbetsförmågan skall berättiga till förtidspension med en tredjedel av hel pension. Jag vill återigen citera utskottets skrivning på denna punkt. Utskottet skriver: ”Vill man mildra det tröskelproblem som propositionsförslaget för med sig, får man överväga en komplettering av invaliditetsgraderna i den Ang. vidgad förtidspensionering, m.m. riktning som motionärerna förordar.” Utskottet säger alltså att man tycker att motionärernas förslag är riktigt men vill ändå inte gå med på förslaget. Detta finner jag vara förvånansvärt. Herr talman! Jag vidhåller mina yrkanden om bifall till de reservationer som jag tidigare i dag har talat för.

Herr talman! Herr förste vice talmannen sade att han inte kunde förstå att frågan om bättre förmåner i samband med de ändrade pensionsbestämmelserna för dem som redan är pensionerade hade något samband med frågan om förtidspension. Till herr Strand vill jag säga att vårt krav på en utredning om extra medel till dem som redan är förtidspensionerade hänger samman med framställningen om utredningen rörande en allmän sänkning av pensionsåldern. Denna fråga är således inte på något sätt sammankopplad med frågan om förtidspension. Jag har velat klargöra detta för att inget missförstånd skall uppstå på den här punkten. När det gäller frågan hur pensionsdelegationerna skall utses säger herr förste vice talmannen att landstingen skulle komma i majoritetsställning om de fick utse fyra ledamöter. Samtidigt säger han emellertid att ledamöterna inte representerar de organ som utser dem, i varje fall inte de ledamöter som skulle utses av riksförsäkringsverket. Under sådana förhållanden skulle det väl inte vara något fel att landstingen fick utse majoriteten av ledamöter, om de nu inte betraktar sig som representanter för det organ för vilket de utses. Herr förste vice talmannen ansåg också att det skulle vara en fördel om ett enda organ utsåg dessa representanter. Nu har ju hitintills riksförsäkringsverket inte utsett några representanter. Här tillkommer alltså ett organ som skulle utse de två nya representanterna. Om däremot landstingen fick utse ytterligare två representanter, skulle det bli en något bättre koncentration till ett organ. I reservation 9 som gäller det kommunala bostadstillägget har vi med anledning av ett motionsyrkande av några folkpartister begärt en översyn av de regler som gäller inkomstprövade tilllägg. Förslagen i motionen beträffande förmögenhetsbegränsningen har blivit helt tillgodosett. Vad reservationen närmast syftar på är sidoinkomsterna och den höjda marginalbeskattning som drabbar dem. När det gäller kommunala bostadstillägg börjar en reducering redan vid en inkomst av 2000 kronor. Reduceringen blir så kraftig som med 50 procent för den del av inkomsten som överstiger 2000 kronor. Det är på den punkten som reservanterna vill ha en ändring. Vi önskar en flackare avtrappning. Man kunde exempelvis tänka sig samma avtrappningsregler som gäller för de statliga änkepensionerna, där reduktionen dock inskränker sig till 33 procent, även om vi också beträffande dessa pensioner vill få en ändring till stånd. Herr Eric Carlsson sade att man i folkpartiet tydligen inte vet vad man vill. För att det skall bli klart för herr Carlsson vad vi vill — om han nu har svårt för att läsa — skall jag be att få läsa upp klämmen i den motion som folkpartiet har väckt.

Herr talman! Jag behöver inte använda så lång tid för att svara på dessa inlägg, därför att de inte innehöll något annat än ett förtydligande eller konstaterande av vad som tidigare sagts. Jag kan hålla med fru Hamrin-Thorell om att utskottet inte kostat på sig någon mer utförlig motivering för de 63 åren, men det behöver vi inte göra eftersom vi har den uppfattningen att det är självklart att man skall fastna för 63 år. Om vi hade skrivit en lång motivering kunde det ju ha ifrågasatts om vi var tveksamma själva. Vi som godtar propositionens förslag har emellertid inte tvekat. Fru Hamrin-Thorell måste ha missförstått vad jag sade om sänkning av pensionsnivån vid 67 år. Detta är inte jämförbart med förhållandena för den som går från en arbetsinkomst och får pension. Denna pension är alltid lägre — 60 eller 65 procent av inkomsten. I detta fall var det tal om en pensionsnivå som för de handikappade skulle vara högre fram till 67 år, om vi godtar förslaget. Sedan skulle den sänkas till ålderspensionsnivån vid 67 år. Det är alltså en helt annan sak än fru Hamrin-Thorell trodde: sänkningen gjordes inte från arbetsinkomst till pension, utan från en fördelaktig förtidspension till en lägre ålderspension. Jag kan säga till fröken Pehrsson att jag tog fel. Det finns nio reservationer och jag utgick från att även fröken Pehrsson hamnade på den nionde, men jag tar tillbaka det! Det var inte fröken Pehrsson som uttalade sig om den reservationen, utan det måste ha varit någon annan. Jag vill vända mig till fröken Pehrsson och herr Österdahl och återkomma till frågan om pensionsdelegationernas sammansättning. Man skall inte ändra på ett bra förslag. Det finns inget principiellt att invända mot att riksförsäkringsverket utser de nya ledamöterna i delegationerna. Landstingen kan naturligtvis också göra det, men pensionsdelegationerna är inte organ som i första hand har att tillgodose landstingens intressen. Visserligen skall de verka inom landstingens område och i regel har delegationerna ett sådant verksamhetsområde, men de skall i första hand företräda pensionssystemet och de kan lika gärna vara utsedda av riksförsäkringsverket som av landstingen.

Herr talman! Jag yrkar genast bifall till utskottets förslag över hela linjen — man har, tycker jag, rätt bra fångat den verklighet det här är frågan om. Jag vill emellertid göra ett understrykande. Som bekant tillhör jag dem som motionerat om en sänkning av allmänna pensionsåldern till 65 år. Socialministern har sedan åtskillig tid utlovat en statlig utredning på detta område. Utskottet knyter an till detta löfte och Ang. vidgad förtidspensionering, m.m. menar att vi får invänta denna utredning, och det är naturligtvis alldeles riktigt. Jag vill med tillfredsställelse notera att utskottet skriver inte bara positivt utan mycket positivt om själva tanken på en sänkning av den allmänna pensionsåldern.

Emellertid vill jag — och det är närmast skälet till att jag begärt ordet — rikta en direkt vädjan till socialministern att han, även om man inte alltid kan hantera utredningar efter sitt kynne, gör vad han kan för att påskynda denna utredning. Jag anser att det ekonomiska avgörandet får komma när det så att säga är dags för sjösättning, d. v. s. när själva utredningen är klar, men jag vill samtidigt tillägga att för min del finns ingen appell när det gäller ståndpunkten att vi så snart ersättningsfrågan är klarlagd måste gå in för en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år. Jag anför inga nya skäl, men huvudskälet är att halva löntagarkåren, som herr Eric Carlsson påpekade, den egentliga löntagarkåren, redan nu får pension vid 65 år eller därunder. Jag vill bestämt hävda att man gör sig skyldig till en konstruktion om man säger att vi inte skulle ha råd utan att vi måste vänta så och så länge — ingen har väl sagt det, men om man gör det — att förverkliga en sänkning av allmänna pensionsåldern till 65 år. Det ensidiga offer man i alla tider begärt av ungefär halva löntagarkåren måste upphöra. Det är helt enkelt ett oanständigt tillstånd som råder. Jag vet som socialreformator att de människor det i första hand gäller, nämligen kroppsarbetarna i detta land, i alla möjliga avseenden blivit satta på efterkälken mitt i utjämningssträvandena. 40 timmarsveckan var ju ett rejält steg i rätt riktning, det vet jag mycket väl, och man kan inte göra allt på en gång, men situationen beträffande pensionsåldern är så utmanande och opinionen är så bred och stark i denna fråga, att det inte kan få förbli vid det gamla. Jag vill bara som exempel nämna att vi behandlade denna fråga mycket seriöst på Träindustriarbetareförbundets kongress 1968. Vi beslöt då enhälligt att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att denna reform skall genomföras så fort som möjligt. Jag vill också, hur självklart det än är, understryka att det enligt min uppfattning finns mycket starka rent sakliga skäl med hänsyn till arbetsförhållandena. Jag avslöjar ingen hemlighet om jag säger att man långt inne i arbetsgivarlägret inser att det är nödvändigt att göra något även ur denna synpunkt. Herr Strand erinrade om — vilket naturligtvis är ett faktum — att om man sänker pensionsåldern t. ex, till 65 år och inte tar itu med ersättningssidan, så blir förmånen av en lägre pensionsålder tvivelaktig. Till det konstaterandet vill jag ändå göra kommentaren att det nog är många arbetare i detta land som skulle uppskatta att få ut pensionspengar vid 65 års ålder, även om det inte är så helt tillfredsställande om de samtidigt har fysiska förutsättningar att arbeta. Utskottets ärade talesman har naturligtvis haft klart för sig företagens benägenhet att göra sig av med de människor som får pension. Här måste vi faktiskt driva en opinion som går ut på att det inte skall vara följsamhet i fråga om pensionsrätt och upphörande av anställning. Därför vill jag hylla den principen att när så många tjänstemän i dag med låg pensionsålder och bibehållen vitalitet tar ut sina pensionspengar och samtidigt tjänar pengar på annat håll skulle det också kunna få gälla kroppsarbetare mellan 65 och 67 år. Men detta problem kanske inte uppstår eftersom vi säkert också har råd att anpassa nivån. Liksom herr Eric Carlsson är jag om inte förvånad — man har ju varit med om så mycket i politiken — så angelägen att få notera den ytterst märkliga hållning som folkpartiet har intagit i denna fråga.

Avser man inte det senare blir konsekvensen av resonemanget om en flexibel pensionsålder upp till 70 år skapandet av en flexibilitet på en högre nivå. Det bjuder man i första hand ut till dem som nu har hög pensionsålder. En sådan flexibilitet bör inte bli aktuell annat än i det positiva sammanhanget, d.v.s. för dem som nu får pension vid 65 års ålder eller tidigare. Nej, jag har i denna fråga hela tiden spårat en märklig ljumhet från folkpartiet. Jag vill ställa den kanske något elaka frågan: Är det möjligen så att man i folkpartiet är mera rädd om rösterna från de gynnade grupperna i fråga om pensionsålder ån om social rättfärdighet på den svenska arbetsmarknaden? Eftersom <socialministern finns i kammaren ber jag än en gång att få rikta en enträgen vädjan till honom att verka för att givetvis inom ramen för ett bra arbete söka få fram ett utredningsresultat så fort som möjligt så att en sänkning av pensionsåldern kan genomföras. Det är nämligen på det sättet att det inte finns någon möjlighet att övertyga dem som nu får pension vid 65 år eller tidigare att gå med på en höjning av dessa åldersgränser, Vi vet att det sker vissa påtryckningar på dem som har rätt till pension tidigare än 65 års ålder, men det går inte att påverka dem som får den vid 65 års ålder. Följaktligen har vi ett stumt förhållande och så till vida har jag kommit fram till att sanningen nog ligger någonstans mitt emellan vad kanske socialministern har tänkt sig och vad utskottet sade i fjol när vi behandlade denna fråga, nämligen att en utredning kan gå ganska snabbt och ändå göras på ett anständigt sätt. På det viset skulle vi få ett besked och möjligheter till ställningstagande. Jag är emellertid, herr talman, mycket tillfreds med utskottets arbete.

Herr talman! Det har nu gått drygt ett år sedan pensionsfrågan diskuterades vid förra årets riksdag. Om man jämför utskottsutlåtandena då och nu kan man väl i dag konstatera ett mer positivt ställningstagande till en sänkning av pensionsåldern. Den vidgade möjlighet till förtidspension för äldre arbetskraft som proposition 66 innebär är givetvis mycket värdefull och ett steg i rätt riktning. Men, herr talman, jag frågar mig ändå: Är det rättvisa och jämlikhet, att sjukdom, stress och friställning från arbetet skall behöva vara avgörande för om den kollektivanställde skall erhålla pension vid en ålder, som för andra grupper i vårt samhälle med gynnsammare arbetsförhållanden betraktas som helt naturlig?

Dessutom är detta också en mycket stor jämlikhetsfråga, som ur rättvisesynpunkt kräver sin lösning — en sak som även utskottet gett uttryck för. Herr talman! Då departementschefen och utskottet aviserat en utredning i frågan, har jag inget särskilt yrkande, men jag vill ändå ge uttryck för den förhoppningen att utredningen ej kommer att dra ut alltför långt i tiden, då det för de berörda är angeläget att reformen genomföres med det snaraste. Herr talman! Ett par ord i anledning av herr Kaijsers exempel på kondition. Jag kan också instämma i att våra talmän är vid strålande vigör, men att ta dem som exempel att jämföras med våra hårt arbetande kroppsarbetare, det hade jag inte väntat mig av en läkare. Detta visar bara att det nog inte finns så stort intresse från det hållet för en sänkning av pensionsåldern.

Herr talman! Vad jag har talat om är att man bör få en vidgad pensionsperiod, d. v. s. möjlighet att ge dem pension vid tidigare år som behöver det och låta dem fortsätta arbeta som är vid sådan vigör att de kan göra det. Det är många för vilka det känns besvärande att bli tvungna att lämna det arbete som de känner sig kunna och faktiskt kan utföra lika bra som de som är under pensionsåldern, De får emellertid inte fortsätta arbeta, utan måste avgå vid uppnådd pensionsålder. Det innebär inte på något sätt att jag vänder mig mot att de som behöver tidigare pensionsålder skall få det. Jag har förut understrukit att det värdefulla i propositionens förslag är just att man får ökade möjligheter till detta. Jag tycker att det är ensidigt att sikta enbart till en sänkning av pensionsåldern. För mig är det mer angeläget att få en pensionsperiod som sträcker sig från en lägre åldersgräns än den nuvarande men också högre upp.

Herr talman! Det förekommer en intensiv debatt om jämlikhet i vårt samhälle och nästan alla betygar sitt stora intresse för att åstadkomma större jämlikhet. Men när man kommer till de konkreta förslagen möts man inte av samma intresse från de grupper som talar så ivrigt om jämlikhet. Jag skall bara yttra mig om den del av andra lagutskottets utlåtande som gäller sänkning av pensionsåldern. Det förefaller som om motståndet mot att sänka pensionsåldern är ett slags elastiskt försvar. Man säger ingenting direkt emot den sänkta pensionsåldern, men man har ändå en massa invändningar, och så blir det inget resultat. Det var i remissdebatten år 1959 som förslaget fördes fram första gången. Dåvarande statsministern Tage Erlander sade att det blir dyrt, och han nämnde till och med siffran 2 miljarder kronor, vilket var tilltaget en smula i överkant, som vi senare kunnat konstatera. Sedan dess har frågan behandlats många gånger. De som man trott i första hand skulle ha arbetat för jämlikheten, socialdemokraterna, har ständigt varit motståndare till en sänkning av pensionsåldern. Först på senare tid har vi med tacksamhet kunnat notera att inställningen förändrats och att frågan nu åtminstone skall utredas. Många olika ursäkter har förts fram. Främst kostnaderna men också andra skäl har anförts mot reformen. Det har i dag som vanligt talats om rörlig pensionsålder. Från centerhåll har vi ingenting emot detta och det förekommer redan nu. Men hur man än bär sig åt måste man alltid ha en utgångspunkt när man bestämmer pensionen. Vi måste utgå från folkpensionen, och om någon vill ha pension tidigare gäller för närvarande att man får 0,6 procent mindre per månad. Man kan aldrig komma ifrån att pensionsåldern måste vara bestämd, och vi anser att den icke skall vara 67 år utan i stället 65 år. Det övervägande antalet människor tar pension vid 67 års ålder. Det går nu att ta ut pension tidigare, men vi har funnit att de allra flesta inte vill göra det. Trots att hälsan inte är så god försöker man ändå sträva sig fram till den normala pensionsåldern 67 år. Därför bör denna ålder sänkas. Att, som herr Geijer sade, ta pension tidigare av medicinska skäl bör givetvis få förekomma. Det skäl som alltid har anförts är kostnaderna. Jag kan instämma i vad herr Yngve Persson sade tidigare, att denna fråga också går att lösa. Finns det någon större social reform som genomförts utan att ha medfört avsevärda kostnader? Vill vi verkligen sänka pensionsåldern, måste vi självfallet ta på oss kostnaderna för detta. Jag frågar som herr Yngve Persson: Vem är det som får bära dessa kostnader? Det är ju de som stannar kvar och arbetar från 65 till 67 års ålder. De andra, som nu har avtalat sig fram till en lägre pensioinsålder, slipper ifrån att bära denna kostnad. Den ökade produktionen ger resurser, och glädjande nog får vi större resurser för varje år — cirka 4 miljarder kronor till per år. Frågan är hur vi skall disponera dessa pengar. Vi kan använda dem till höjd levnadsstandard på olika sätt, vi kan ha kortare arbetstid. En kortare veckoarbetstid har vi strävat efter länge, likaså längre semester, och det har vi genomfört. Men man skall också något beakta den tredje faktorn och det är livsarbetstiden. Hur länge skall en människa arbeta? Då är vi inne på pensionsåldern. Vi har lyckats bra med att genomföra förbättringar i fråga om veckoarbetstiden och semestertiden. Men när det gäller pensionen har ingenting hänt. Det har påpekats flera gånger att det sedan år 1914 inte har skett någon ändring av pensionsåldern. Finns det någon här som kan påvisa någonting inom sociallagstiftningen mer än pensionsåldern som är oförändrat sedan år 1914? Det blir nog svårt att leta fram något sådant. Man har envist hållit fast vid att pensionsåldern skall vara 67 år. Socialdemokraterna har varit i regeringsställning sedan 1932, men de har inte tagit upp denna fråga. Sedan den fördes fram av oss första gången 1959, har man hållit emot i elva år, och först nu kan vi börja tänka på att få åtminstone en utredning av frågan. I fråga om kostnaderna vill jag säga att det är riktigt som herr Geijer sade att en sådan reform kommer att kosta cirka 800 miljoner kronor. Men det var inte så länge sedan sjukförsäkringsreformen genomfördes utan några särskilda protester. Den kostade ungefär lika mycket och det var inte någon svårighet att inordna dessa kostnader i vårt lands ekonomi. Detta går självfallet även när det gäller den reform vi föreslår. Jag instämmer med herr Geijer då han säger att det föreligger ojämnheter i det nuvarande pensionssystemet. I synnerhet är låginkomstgrupperna missgynnade i pensionsavseende. Det är ATP-systemets brist på jämlikhet som medför detta. Vi gjorde en beräkning för ett par år sedan som utvisade att den som hade den för ATP högsta inkomsten, nämligen 43500 kronor per år, fick en ATP-pension som var något över 22000 kronor per år, medan den som hade en inkomst av 15 000 kronor per år, fick en pension som var något mer än 4000 kronor per år. Detta är inte någon jämlikhet, och framför allt är det inkomsttagare med inkomster på mellan 15 000 och 20 000 kronor per år som får mycket låg pension. Det är alltså ingen rättvisa och jämlikhet i detta system. Det sägs, att vi nu har bättre folkhälsa så att man skulle kunna arbeta längre. Ja, visst skulle man kunna göra det, men frågan är då: varför har hälften avtalat sig till en lägre pensionsålder? Är inte detta ett direkt bevis för att folk vill ha en lägre pensionsålder, om de kan få möjlighet därtill? Vad som talar mycket emot en hög pensionsålder trots den bättre folkhälsan och den större livslängden är det hårda tempot på arbetsmarknaden. Se på de arbetskonflikter som ägt rum under detta år och som varit så besvärande! I de allra flesta fall har det inte bara gällt lönefrågor, utan folk har också klagat på det hårda arbetstempot och på att det efter 60-årsåldern varit mycket svårt att klara sig i detta hårda tempo. Det talar ytterligare för att vi måste gå in för att sänka pensionsåldern så snabbt som möjligt.

Vill man verkligen sänka pensionsåldern, kan man mycket väl genomföra reformen till 1972. Regeringen har vid åtskilliga tillfällen lagt fram förslag som det inte tagit mer än några månader att utarbeta. Finns det verklig vilja att genomföra en sänkning av pensionsåldern till 65 år så har man möjligheter att på det sätt vi föreslagit i vår reservation göra detta fram till 1972: Herr talman! Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till de reservationer som fröken Pehrsson angav i dagens första anförande.

Herr talman! Som medmotionär när det gäller motionerna 1:873 och II: 1021 vill jag bara kort framföra några synpunkter. Först och främst vill jag uttrycka min tillfredsställelse över förslaget om möjligheter för ett antal människor att erhålla pension redan från 63 års ålder. Jag vill dock göra den randanmärkningen att tolkningen av bestämmelserna och bedömningen av de arbetsmarknadsmässiga möjligheterna för en person att erhålla förtidspension bör vara liberal. Likaså är det önskvärt med en generös bedömning av de medicinska skälen så att den enskilde inte kommer i kläm. Uttrycket ”lämpligt arbete”, som stoppat många pensionsansökningar, får jag hoppas tillhör en förfluten tid, därför att detta uttryck ofta inte haft någon motsvarighet i verkligheten när man kommit så långt att man begärt förtidspension. Särskilt är detta förhållandet i glesbygder och gäller framför allt för skogsarbetare, som — det är min förhoppning — med det föreliggande förslaget kommer att få sin situation avsevärt förbättrad. Det är tyvärr så att alltför många skogsarbetare inte lyckas klara det hårda arbetet i skogen på ett tillfredsställande sätt, inte ens vid 63 års ålder. Tyvärr har skogsarbetarens lön för mödan i ett mycket hårt arbete många gånger bl.a. utgjorts av en i förtid utsliten kropp, vilket i sin tur ofta skapat år av ekonomiska svårigheter. Herr talman! Jag hoppas att vi nu går mot en ljusare tid för dessa människor. Beträffande sänkningen av pensionsåldern till 65 år, vilket den socialdemokratiska motionen framfört önskemål om, hoppas jag att departementschefen snabbt tillsätter den parlamentariska kommitté som här har aviserats. Jag hoppas också att denna kommitté därefter snabbt och effektivt skall utarbeta ett förslag i en utifrån våra synpunkter positiv riktning, d.v.s. sänk ning av pensionsåldern till 65 år och då med särskilt hänsynstagande till de synpunkter som framförts i motionen. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Först vill jag rikta mig till herr Kaijser som i sitt första inlägg polemiserade mot mig då jag hävdade att det ur medicinsk synpunkt fanns anledning sänka pensionsåldern till 65 år. Vårt förslag innebär, herr Kaijser, rätt och möjlighet att avgå med pension vid 65 års ålder men med möjlighet för den som vill att kvarstanna i sitt arbete ytterligare någon tid. Liknande bestämmelser finns på andra områden och bör också finnas här. Nu tvingas arbetstagaren stanna kvar i arbetet tills han fyller 67 år för att få full pension. I annat fall reduceras denna med 7,2 procent per år. Det är denna orimliga situation vi har i dag. Vidare har folkpartirepresentanterna sökt förklara sin motion, och herr Österdahl ämnar uppenbarligen återkomma med ännu en förklaring efter herr Yngve Perssons inlägg. När man läser motiveringarna i denna motion och hör herr Österdahl tala får man en känsla av att förklaringarna bara förvärrar det hela. Men kanske blir problemet klarlagt så småningom, vad vet jag? Fru Hamrin-Thorell sade att en generell sänkning av pensionsåldern skulle kosta stora pengar och att hennes parti av den anledningen inte kan vara med om förslaget. I folkpartimotionen sägs — det har också utskottets talesman gjort — att det inte finns någon möjlighet till höjning för dem som redan har en pensionsålder vid 65 år. De som alltså redan har en avtalsmässig pensionsålder på 65 år får full pension efter 30 arbetsår. Men de som uppnår pensionsåldern vid 67 år — den andra hälften av svenska folket — har gjort en arbetsinsats som för många uppgår till inemot 50 år och däröver innan de får sin pension. Nog är det ändå ett anmärkningsvärt resonemang att hävda att vi ej har råd att sänka pensionsåldern för de människor som fullgjort så många arbetsår, utan att just de måste vänta till 67 år. Detta resonemang går inte alls ihop. Vidare tycker jag att det är orimligt, när man som motiv för att inte sänka pensionsåldern ställer pensionärer mot varandra. Om vi sänker pensionsåldern blir det mindre för dem som redan är eller skall bli pensionärer, har det sagts. Vi har många poster i vår budget.

Jag har en känsla av att det argumentet är någonting av de obotfärdigas förhinder. Utskottets ordförande har dragit in en ny aspekt. Han har sagt att vi får lov att avvakta de fulla ATP-pensionerna och att det finns anledning att se på pensionsnivåns höjd. Jag har förståelse för det resonemanget, men jag vill samtidigt säga att ATP väl ändå inte kan få förhindra att de som nu har en pensionsålder vid 67 år får en sänkt pensionsålder. Till slut skulle jag vilja stryka under att det är tacknämligt att vi får en utredning om sänkt pensionsålder. När socialministern nu finns här, skulle jag vilja säga att det är angeläget att ta vara på det som anförs i reservation 3, där det sägs att det måste slås fast i direktiven att pensionsåldern skall sänkas till 65 år och att utredningen skall drivas i en sådan takt att man får ett beslut som kan genomföras den 1 januari 1972. Jag hoppas att herrar Yngve Persson, Norberg, Ove Karlsson m.fl. följer oss på den punkten. Jag tror att det skulle vara ett stöd för socialministern i, som jag hoppas, hans ambition att få till stånd en sänkt pensionsålder den 1 januari 1972.

Jag tror att det finns anledning att lyssna på människorna utanför detta hus. Det råder redan nu stor bitterhet och besvikelse över att denna reform har fördröjts år efter år. Vi har inte råd att dröja längre.

Herr talman! I motionsparet I: 1085 och II:1274 har vi motionärer hemställt att make, som uteslutande varit sysselsatt med hushållsarbete i hemmet före inträdd invaliditet, vid invaliditetsbedömningen måtte jämställas med dem som vid inträdd invaliditet varit förvärvsarbetande. Utskottet är liksom departementschefen välvilligt inställt till en uppmjukning av praxis och skriver att syftet med motionerna i stort sett torde komma att bli tillgodosett. Det är ju bra, och jag vill bara göra en liten kommentar med anledning av uppgiften om att riksförsäkringsverket i februari förra året fått i uppdrag att undersöka tillämpningen av gällande regler och inkomma med förslag. Enligt en uppgift från riksförsäkringsverket, daterad den 12 maj 1970, uppbar cirka 15500 kvinnor partiell förtidspension i januari 1970. Uppgifter saknas emellertid om hur många av dessa som var hemmafruar och som skulle ha varit berättigade till invaliditetstillägg, om hushållsarbete jämställts med förvärvsarbete. Vidare säger riksförsäkringsverket att i januari 1970 cirka 100000 personer uppbar änkepensioner. Uppgift saknas emellertid om hur många av dessa som skulle ha varit berättigade till invaliditetstillägg enligt nuvarande normer. Det synes mig därför troligt att åtskilliga av de 115500 medborgare — blir det väl — som här har redovisats skulle kunna erhålla invaliditetstillägg enligt den uppmjukade praxis som utskottet talar om och som nu kommer att tillämpas. Det är ju en slant som kan betyda mycket för den handikappade. Jag hoppas därför att informationen om denna uppmjukade praxis — denna verkliga reform — blir effektiv och snabbt når ut till dem det gäller. Det är många i denna kategori av handikappade som väntar och tålmodigt har väntat på en aldrig så liten standardhöjning. Detta var, herr talman, en reflexion som jag har velat göra och då med adress till vederbörande informationsmyndigheter.

Herr talman! Herr Eric Carlsson kom återigen in på frågan om folkpartiet över huvud taget vill ha en sänkt pensionsålder. Jag har tidigare för herr Eric Carlsson läst upp en del ur folkpartimotionen där det talas om sänkt pensionsålder. Jag kan nu gärna upprepa att i motionen begärs ”att en kommitté med parlamentarisk representation tillsättes med uppgift att skyndsamt utarbeta förslag till en reform av den allmänna pensioneringen, innebärande sänkt pensionsålder samt rätt för den enskilde att inom vissa gränser själv välja tidpunkt för sin pensionering”. Jag håller med herr Yngve Persson om att frågan om pensionsåldern givetvis är en rättvisefråga och en jämlikhetsfråga. Folkpartiet har också tagit upp den saken i sin motion. Det talas där om att statligt och kommunalt anställda har en lägre pensionsålder, ofta 65 år, och att denna pensionsålder är vanlig också inom åtskilliga andra pensionssystem. Man kan naturligtvis inte höja pensionsåldern för dessa grup per, och därför ligger det ur rättviseoch jämlikhetssynpunkt närmast till hands att besluta om en allmän sänkning av pensionsåldern. Men en sådan sänkning av pensionsåldern, som vi vill ha närmare penetrerad i en utredning, skall givetvis också ta hänsyn till den enskildes önskemål. Man skall inte när vederbörande uppnår en viss ålder kunna säga till honom att han har uppnått pensionsåldern och skall avgå, utan det avgörande skall vara den enskildes egen inställning och hans förmåga att fortsätta sitt arbete. Vi anser således att det skall vara en flexibel pensionsålder. Människorna är ju inte lika vid en viss ålder. Arv och miljö påverkar en människas förmåga att fortsätta i sitt arbete, och arbetet pressar naturligtvis också i olika hög grad. Därför kan det finnas skäl att ta hänsyn till den enskilda människans intresse av att fortsätta arbeta eller av att sluta. Det är mot den bakgrunden vi vill ha en flexibel pensionsålder, men med en lägre riktpunkt än den som för närvarande gäller. Det gäller att försöka radera ut den fasta gränsen som talar om för en människa när hon är pensionär. Även en successiv övergång till pensionering från full yrkesverksamhet har folkpartiet skrivit om i sin motion. Vi menar alltså att det skall bli en gradvis nedtrappning härvidlag. En sådan anser vi vara synnerligen värdefull. Många människor slutar i dag sitt arbete vid en bestämd ålder och faller kanske helt samman när de inte kan få fortsätta med sitt arbete; man kan inte hålla konditionen uppe, man har inget intresse längre för sitt tidigare arbete. Därför är det mycket viktigt att få till stånd en avtrappning nedåt i en omfattning som är möjlig i enlighet med den enskilde personens eget önskemål. Vi skall alltså inte låsa fast oss alltför mycket vid en speciell ålder, men vi skall inrikta oss på en sänkning så att vi får en likartad behandling av pensionärerna, större möjligheter för dem att själva välja sin pensionsålder och större Ang. vidgad förtidspensionering, m.m. möjligheter för dem att efter egen önskan även avtrappa den insats de gör i förvärvslivet.
Herr talman! Avsikten med mitt angrepp på folkpartiet var att om möjligt skapa ytterligare klarhet. Jag tvivlar inte på herr Österdahls allmänt positiva inställning, men jag tycker inte han har skingrat dunklet — om det finns ett sådant — på detta område. Sanningen kvarstår, herr Österdahl, att om folkaprtiet inte absolut yrkar på en sänkning till 65 år — utan t.ex. accepterar en flexibilitet mellan 63 och 70 år såsom en lösning — får vi den situationen att halva löntagarkåren i landet har en absolut rätt till pension vid 65 år och därunder, under det att det är minst sagt tveksamt för den andra hälften. Det är härpå jag grundar mitt påstående att ni inte tar ställning klart. Jag tyckte inte att herr Österdahl på något sätt skingrade oklarheten, och jag har därför dragit dessa slutsatser. Men om herr Österdahls anförande skall uppfattas så att folkpartiet i vart fall inte kommer att motsätta sig en sänkning till 65 år kommer kanske fronten att bli ganska total på denna punkt, åtminstone om några månader, när folkopinionen kommer att piska hårt mot dem som tvekar på denna punkt.

Herr talman! Till detta utskottets utlåtande är fogat ett särskilt yttrande, och det är bl.a. detta som ger mig anledning att ta kammarens tid en smula i anspråk. Jag vill helt allmänt säga att den förstärkning för = naturvårdsupplysning som förslagen i proposition nr 73 inne bär hälsas med stor tillfredsställelse av alla dem som är intresserade av dessa ting. Det är ingen tvekan om att det behövs omfattande upplysning på detta område. Jag vill påstå att det också behövs en betydande uppfostran som bör sättas in redan i förskoleåldern och fortsätta framöver.

En höjning av anslaget med en miljon kronor, vilket i praktiken innebär mer än en fördubbling av beloppet, är i det sammanhanget ägnat att hälsas med största tillfredsställelse. Det höjda anslaget medför att en särskild rikskampanj mot nedskräpning startas, och den är avsedd att pågå under en tid av i första hand tre år. Frivilliga krafter har tidigare vidtagit åtgärder i samma riktning som den statliga kampanjen nu avses syfta till. Vi som arbetar inom de frivilliga organisationerna är naturligtvis mycket glada över att det nu blir ytterligare fart på detta arbete. Jag vill också säga några ord rent allmänt om miljö-, naturoch landskapsvård. Jag misstänker att många människor i vårt land inte riktigt har klart för sig vad det är vi måste slå vakt kring. Vi är så vana vid att se det odlingslandskap i vårt land som är resultatet av många hundra års möda att vi inte riktigt inser vilka betydande förändringar som är på väg. Den omställning av det svenska jordbruket som är framtvingad av kravet på ökad rationalisering har många gånger medfört att landskapsbilden betydligt förändrats. Under de närmaste 50 åren kommer, om inget särskilt göres åt detta, landskapsbilden att ytterligare förändras i riktning mot en mörkare färgton med mindre möjligheter till utblickar över insjöar och havsvikar, med mera granskog ända ut till landsvägskanterna o.s.v. Jag tror att det behövs dels en annan syn på hela detta problemkomplex, dels en annan och bättre insats från de enskilda människornas sida, där var och en inom sin lilla del av det svenska landskapet kan åstadkomma betydande förbättringar. Det är här de frivilliga organisationernas inspirerande arbete har så oerhört stor betydelse.

Det är min förhoppning att det anslag som vi nu kommer att fastställa skall ge utrymme för denna bidragsgivning. De frivilliga organisationer som åberopas i det särskilda yttrandet är Svenska naturskyddsföreningen, med dess ungdomsverksamhet Fältbiologerna, Skidoch friluftsfrämjandet och Vattenvärnet. Av någon oförklarlig anledning, herr Eskilsson, har inte den näst största frivilliga organisationen, nämligen Samfundet för hembygdsvård, som för närvarande åtnjuter det näst största bidraget på detta område, kommit att bli omnämnd. Jag skall icke förgäta att senare söka upp herr Eskilsson och värva honom som medlem i detta fina samfund, som har flera ära de kammarledamöter som medlemmar. Samfundet för hembygdsvård har av naturvårdsverket föreslagits få ett med 20000 kronor ökat bidrag, d.v.s. 170 000 kronor. Anslaget till Svenska naturskyddsföreningen föreslås ökat med 38 000 kronor till 320 000, och de Övriga organisationerna föreslås få 70 000 kronor. Det får väl betraktas som ett olycksfall i arbetet att inte jag eller någon annan hade förstånd att väcka en motion som skulle ha riktat jordbruksutskottets uppmärksamhet på den näst största av de organisationer som arbetar på detta område. Det finns anledning att här uttala den förhoppningen att herr statsrådet vid fördelningen av dessa anslag skall finna det rimligt att i varje fall följa naturvårdsverkets förslag i fråga om medel till de ideellt arbetande organisationerna. Vad gäller Samfundet för hembygdsvård kan jag nämna att denna organisation under de senaste åren har lagt allt större vikt vid miljövårdsinformationen. Vi har för avsikt att utnyttja de lokala organisationerna men går också ut med annonsoch affischkampanjer liknande dem som Svenska naturskyddsföreningen har. Vi tror att vi på ett utmärkt sätt kompletterar varandra i dessa båda stora frivilliga organisationer, och jag har också anledning nämna att ett organiserat samarbete mellan de bägge organisationerna bedrivs i en särskild samarbetskommitté. När nu den statliga kampanjen med speciell inriktning mot nedskräpning i naturen kommer till, kan man ställa sig frågan om det finns utrymme för all denna från olika håll emanerande verksamhet. Jag förmodar att detta varit anledning till det särskilda yttrandet, i vilket man på ett värdefullt sätt har understrukit betydelsen av de frivilligt arbetande organisationerna och av att dessa i fortsättningen liksom hittills får åtnjuta statens stöd för sin verksamhet. Min personliga uppfattning är att det finns gott om utrymme såväl för den statliga verksamheten som för de frivilligt arbetande organisationerna. Samfundet för hembygdsvård planerar nu en ytterligare utvidgning av just denna sektor av arbetet, och det skulle tarva en speciellt anställd man att leda arbetet för att med utnyttjande av våra l1okalorganisationer få till stånd en landsomfattande verksamhet. Men detta är beroende av de ytterligare anslag vi kan få bl.a. från staten. Vi eftersträvar samarbete och håller just nu på att undersöka möjligheterna att få någon i naturvårdsverket engagerad person som adjungerad ledamot i vårt samfund. Sammanfattningsvis vill jag uttala min glädje över att regeringen ansett sig vilja ta initiativ som resulterar i ytterligare arbete på detta område. Om jag har läst propositionen rätt, kommer man icke att ge mindre utrymme åt de frivilliga ideella organisationerna. Detta hälsar jag med tillfredsställelse. Jag är övertygad om att dessa organisationer genom samarbete sinsemellan och med staten kan dela upp kampanjerna i olika sektioner så att hela näringslivet och hela folket kommer till insikt om det värdefulla i ett gemensamt arbete i dessa sammanhang.

Som framgår av det anförda har jag, herr talman, i detta sammanhang inget särskilt yrkande.

Herr talman! Vad herrar Svanström och Eskilsson sagt om värdet av vårdad natur kan vi väl alla helt instämma i.

Det är därför angeläget att dessa organisationer får möjlighet att fortsätta och utveckla sitt arbete. Verket föreslår att bidraget till Svenska naturskyddsföreningen ökas med 38000 kronor till 320 000 kronor och att bidraget till Samfundet för hembygdsvård ökas med 20 000 kronor till 170 000 kronor.

Herr talman! Jag ber att med dessa ord få tillstyrka utskottets utlåtande.

Herr talman! I ett mycket stort antal fall både under fjolårets riksdag och nu under vårriksdagen har i utlåtanden som kommit från statsutskottet hänvisats till det pågående arbetet inom 1968 års utbildningsutredning, i vardagligt tal kallad för U 68. Enligt direktiven till denna utredning har den till uppgift att se över den eftergymnasiala utbildningen i fråga om såväl dimensionering som organisation och lokalisering.

Ansvaret för den här utredningen har lagts på fyra sakkunniga, statssekreteraren i = utbildningsdepartementet, generaldirektörerna i skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen samt = universitetskanslern. Dessutom hör till utredningen tre referensgrupper. En av dem är sammansatt av sex företrädare för de politiska partierna. De sakkunniga har härigenom, vilket påpekas i en motion, fått en teknisk möjlighet att inhämta uppgifter om hur de olika politiska partierna värderar frågorna. Men konstruktionen innebär å andra sidan ingen som helst garanti för att dessa värderingar vare sig påverkar utredningens arbete och ställningstaganden eller den offentliga redovisningen — såsom det hela mycket välvilligt uttryckts i motionen.

Det verkar enligt min uppfattning minst sagt egendomligt, för att inte sä ga nonchalant, att en så stor fråga hanteras på detta sätt. Man måste också fråga sig vad som egentligen sker inom U 68. Visserligen har man därifrån givit ett par livstecken, men några besked om hur de verkligt stora problemen skall lösas har inte givits.

Där finns t.ex. till att börja med problemet beträffande den eftergymnasiala utbildningens dimensionering. Det är sannerligen inte något litet problem som kan få ligga till sig hur länge som helst. Inte ens inom U 68 kan man ha undgått att lägga märke till vad vi brukar kalla utbildningsexplosionen. Tillströmningen till våra universitet och universitetsfilialer är mycket större än väntat. Så sent som för några år sedan då man planerade för Stockholms universitet ute i Frescati räknade man där med 13 000 studerande. I dag torde antalet universitetsstuderande enbart i Stockholm uppgå till 30 000. Tillströmningen på andra universitetsorter är minst lika stor. Om man när man förberedde universitetsfilialerna till en början hyste vissa farhågor för att intresset inte skulle bli tillräckligt stort, kan man i dag konstatera att ungdomen strömmar till i stora skaror. Naturligtvis är vi alla utomordentligt glada över att vi har kommit i den situationen att ungdomen kan få utbildning och att det inte längre finns ekonomiska barriärer som gör det omöjligt för begåvade ungdomar att studera. Därför är det i och för sig glädjande att så många ungdomar söker sig till fortsatt utbildning efter gymnasiet. Men nog måste det ändå finnas anledning att ställa sig frågan om vi verkligen har råd till detta. Svaret kan bli ja, men naturligtvis under den förutsättningen att samhället har ett vettigt behov av all denna utbildning och att de färdigutbildade i sinom tid kan beredas sysselsättningar som ger dem användning för de kunskaper de har inhämtat. Det är här som skon redan har börjat klämma, och den kommer att göra det i allt större utsträckning i fortsättningen. Studenterna är oroliga; de vet inte riktigt hur de skall ställa sig. Föräldrarna är oroliga; de vet inte vad de skall råda sina ungdomar för att tillförsäkra dem en så hygglig framtid som möjligt. I samband med ett mycket förnämt besök som vi för några år sedan hade i statsutskottetis andra avdelning kom denna fråga upp. Vi ledamöter i utskottet fick då det beskedet att det aldrig skadar att skaffa sig kunskaper.

Då fanns det säkert en god portion levnadsvisdom i dessa ord. Men det var säkerligen inte det slags kunskaper som våra studerande i dag inhämtar vid universiteten som den gamle vise hade i tankarna när han skrev ned dessa kloka ord. I förra veckan berättade statsrådet Moberg i andra kammaren att han hade varit med på en stor internationell konferens. Där hade bl.a. en fransk och en engelsk forskare förklarat att om den västliga världen skulle kunna överleva och fortsätta att spela en ledande roll i utvecklingen på vårt klot, så måste vi öka insatserna för att ge både unga och äldre högre utbildning. En av dessa två professorer formulerade frågan: ”Utbildning på universitet — till vem?” Han svarade utan tvekan: ”Till alla!” Statsrådet Moberg förklarade att han delade den uppfattningen. Själv tror jag verkligen inte att den som klarat en fin akademisk examen men som tvingas att ta ett jobb, där han inte har någon som helst användning för de fina kunskaperna, innerst inne känner någon glädje över alla kunskaper han bär inombords. Jag tror i stället att han känner en djup besvikelse över det samhälle som lockat honom att använda några dyrbara år av sitt liv till inhämtande av kunskaper som han själv och samhället sedan inte har bruk för. En av de fyra herrarna i U 68, AMS generalen Bertil Olsson, förklarade för inte så länge sedan att också akademikerna fick gå ut och ta de jobb som fanns att få. Ja, det är klart att de måste göra det, om det inte finns någonting annat att gripa till. Men nog förefaller det mig som om det vore ett mycket cyniskt resonemang, och i varje fall kan det inte vara ekonomiskt hållbart. Det stora problemet som arbetsmarknadsgeneralen har att brottas med i dag är ju att i en stor del av landet — dock inte i den norra delen — råder en stor brist på specialarbetare, sådana som svetsare och svarvare. Jag tycker att det borde vara rimligt att en arbetsmarknadsgeneral såg till att han i första hand kunde fylla kadrerna med folk som vi närmast har behov av. För en person som har valt akademiska studier men sedan inte får något lämpligt jobb måste det ju innebära en rätt dyrbar omskolning, om han skall finna ett jobb på arbetsmarknaden, och det kostar pengar. Hans bortkastade år — jag vågar påstå att de är bortkastade — har också kostat mycket pengar. Nog tycker man att arbetsmarknadsstyrelsen skulle kunna ha bättre förslag och råd att komma med. Det stora felet är att vi inte har några som helst pålitliga prognoser. Därför kan man inte heller ge ungdomarna goda råd om vad de skall satsa på för att få en framtid sådan som de har tänkt sig. Jag talade nyss om vad statsrådet Moberg sade i andra kammaren. Jag kan inte underlåta att också återge några ord som yttrades av folkpartiets förre ledare Bertil Ohlin. Han berättade att han hade varit i Amerika och varit med på en tillställning där och träffat sam man med en person som kom från Sverige, Denne hade en rätt god utbildning härifrån, men nu var han lastbilschaufför. Han var välklädd och trevlig, och i den kretsen av människor var han fullt accepterad. Alla menar vi väl att allt arbete skall hedras, vare sig den som arbetar är lastbilschaufför eller någonting annat.

Jag tror alltså inte att det är någon student som funderar på att bli lastbilschaufför men som först vill satsa några år på att ta en akademisk examen. Sedan han tagit den utbildar han sig alltså till lastbilschaufför; sedan sitter han, tror man, vid ratten och visslar och gnolar och är glad över att har i alla fall har en fin akademisk examen. Jag tror inte att vi i detta land har kommit därhän att våra ungdomar resoncrar på det sättet. Det är inte bara detta våldsamma problem med utbildningsexplosionen som U 68 har att brottas med, utan det är en hel rad andra problem därtill.

Det är därför, herr talman, som jag yrkar bifall till reservation a, där det föreslås att riksdagen skall besluta att hos Kungl. Maj:t anhålla att 1968 års utbildningsutredning ges en parlamentarisk sammansättning. Sedan övergår jag till reservationen vid punkten 4. I inte mindre än tre motionspar, representerande olika partier, har framställts yrkanden om att en professur i religionssociologi skall inrättas vid Lunds universitet fr.o.m. den 1 juli 1971. Denna fråga var up pe även vid fjolårets riksdag. Riksdagen ansåg emellertid att man borde avvakta en aviserad utredning om den religionsvetenskapliga utbildningen innan man tog ställning till kravet på en professur i religionssociologi. Därmed föll frågan. Riksdagens respekt för tilltänkta och pågående utredningar är som bekant mycket stor, och det var väl därför självklart att frågan skulle falla med den motiveringen. I sina anslagsäskanden för 1970 72. Universitetskanslern konstaterar dessutom att det inte finns någon anledning att göra frågan om inrättande av denna professur beroende av den utredning som riksdagen åberopade i fjol och som föranledde att frågan då föll. UKAÄ säger att de mål för den religionsvetenskapliga utbildningen som kan komma att fastställas på grundval av utredningens resultat helt enkelt inte kan utesluta utbildning i religionssociologi. Inte heller torde enligt universitetskanslern eventuella organisatoriska förändringar komma att försvåras av att forskning och utbildning i religionssociologi etableras inom universitetsväsendet.

Jag tar mig friheten att ur deras motion citera en del som jag anser vara av avgörande betydelse: ”Religionens ställning och inflytande i vårt folk torde i framtiden få vidgad betydelse. Det är här inte endast, kanske inte främst, en fråga om de religiösa samfundens omfattning och inflytande. Det svenska folkets religiositet synes för närvarande genomgå en strukturförändring. Etablerade kyrkor och samfund tycks minska i omfång och inflytande. Men de religiösa frågeställningarna tycks bestå, kanske fördjupas. Re ligionen tycks få en mer anonym karaktär än tidigare. Men den synes bestå som ett vitalt mänskligt fenomen. All religion har en starkare eller svagare uttalad social dimension. Denna dimension kan och bör studeras. Endast genom vederhäftig kunskap kan rätta relationer mellan religion och samhälle skapas.

Herr talman! En gång om året ges det tillfälle att i riksdagen ta upp en diskussion om den högre utbildningen och det läge den befinner sig i samt att redovisa principiella synpunkter på densamma, även om dessa synpunkter kanske inte alitid kommer till uttryck i konkreta reservationer. Vi hade en sådan debati förra året. Jag erinrade då om att det fanns ungefär 100 000 studenter vid våra universitet och högskolor, en siffra som väsentligt översteg det maximala antal av 37 000 studenter som riksdagen år 1965 beslöt skulle uppnås år 1972. Jag fick av det då ansvariga statsrådet svaret, att riksdagen hade fattat beslut om en stor och framsynt reform som innebar en betryggande automatik i fråga om den filosofiska fakulteten. Eftersom den extra tillströmningen i huvudsak skett till de filosofiska fakulteterna var det, förklarade statsrådet, inte någon större fara. Vi hade möjlighet att på ett smidigt sätt klara denna ansvällning utöver de beräknade siffrorna. Statsrådet tillade också att han ville hävda att standarden utbildningsmässigt sett var god vid våra universitet, och han erinrade om att detta borde jag själv känna väl till. Nu vill jag göra den kommentaren att automatiken uteslutande gäller lärar tjänsterna och inte något annat. Det framgår mycket klart av U 68:s skrift nr 2, där man pekar på den kontinuerliga standardsänkning som skett och nämner motiven och orsakerna härtill. Jag har velat säga detta, herr talman, därför att man inte lär kunna få en meningsfylid debatt om man inte håller sig till relevanta fakta. Ett annat statsråd sade för inte så länge sedan till en ledamot i medkammaren att han ansåg att vederbörande ägnat sig åt en debatt som var intellektuellt ohederlig. Jag tycker det kan finnas skäl att med större fog använda det uttrycket i detta sammanhang. Det råder nämligen ingen tvekan om att situationen blivit förvärrad vid våra universitet och högskolor i dagens läge då antalet studerande överstiger 120 000 — det exakta antalet vet vi inte, men siffran 120000 är i varje fall överskriden. Situationen har förvärrats vad gäller lokalfrågor, undervisningssituationen över huvud taget, kvaliteten på lärarna, och därmed naturligtvis också kvaliteten på undervisningen. I stora vackra tal säger vi alla att utbildningsexpansionen är något värdefullt, som starkt bidrar till vår utveckling.

Om man rent principiellt anser att det är värdefullt med ökade kunskaper, är det än viktigare att veta vad ungdomarna läser, vilka kunskaper de har när de slutar sin utbildning. Det är dock med kunskapen som sådan de bidrar till utvecklingen, vare sig det gäller produktutveckling, marknadsföring, offentligt arbete, rationaliseringar eller vad det kan vara. Erfarenheten från andra länder pekar mycket entydigt i den rikt ningen. Åtskilligt av den utbildningspolitiska debatt som berör u-länderna pekar just på det väsentliga i att utbildningen inriktas på de rätta områdena. Detta dels därför att de nyutbildade på det sättet kan göra en meningsfylld insats för sitt land, dels därför att de därmed kan få ett jobb, som någorlunda rimmar med den utbildning de fått. På det sättet blir förväntansnivån i någon mån uppfylld. Jag har under flera år konstaterat att en snedvridning äger rum — det har också antytts i utskottsutlåtandet — inom den högre utbildningen i vårt land. Jag skulle vilja säga, i motsats till många andra, att flertaiet av utbildningslinjerna vid den filosofiska fakulteten är yrkesinriktade. Felet ligger väl snarast i att de unga söker sig till sådana utbildningslinjer som siktar till områden där det inte finns behov av arbetskraft. Huvuddelen är ju ganska snävt inriktade utbildningslinjer för skolan, för läraryrket. Men det är en rätt liten minoritet av de studerande som numera kan räkna med att komma in på detta yrkesområde, och den utbildningen är inte särskilt användbar på så många andra områden. Jag tycker alltså att tiden är mogen att verkligen föra en mera nyanserad debatt om utbildningens betydelse mot bakgrund av dess innehåll. Moderata samlingspartiet har tagit upp en rad frågor, dels i våra motioner i år, dels i tidigare partimotioner och i andra offentliga sammanhang. Vi har påpekat de problem som föreligger inom universitetsoch högskoleområdet. Dei är i och för sig inte så förfärligt svårt, kan man kanske säga, att peka ut problemen; det finns problem på väldigt många områden, Vi har i alla fall försökt vara positiva i vår kritik på det sättet att vi har velat anvisa vägar för lösning av dessa problem. Vi har också i andra sammanhang försökt bidra till en bättre konkretisering av svårigheterna. Jag skall återkomma till dem. Jag skulle vilja sammanfatta vår principiella inställning till det högre utbildningsväsendet i ett antal punkter. För det första är flertalet utbildningslinjer — jag talar i första hand om den filosofiska fakulteten som är det stora problemet — för snävt yrkesinriktade för de flesta studerande. Man måste skapa en bredare basutbildning, som vänder sig till större yrkesområden, dels för att göra ungdomarna mera beredda att växla arbete, dels för att ge dem chans att utan extra omskolning söka till olika yrkesområden. Det nuvarande systemet fyller inte dessa funktioner i något nämnvärt avseende. För det andra bör det finnas yrkesdeklarationer för de olika utbildningslinjerna. Man bör få veta till vilka yrkesområden de olika kombinationerna leder. Det är väl ett ganska rimligt krav att den som söker in på en utbildningslinje också bör få information om vart utbildningen leder och vilka verksamhetsområden man sannolikt kan ägna sig åt. Man bör också få en uppskattning om chanserna att få ett relevant arbete inom området. För det tredje måste studieoch yrkesvägledningen få en helt annan omfattning både i gymnasieskolan och inom universiteten än vad den hittills haft. Jag tror det är nödvändigt att man i gymnasieskolans sista klass redan på hösten ägnar en eller två hela veckor åt att diskutera, analysera och studera den kommande arbetsmarknaden, Ungdomarnas engagemang i den högre utbildningen innebär ju investeringar av betydande belopp såväl för den enskilde som för samhället. Alla torde vara medvetna om att det i många fall är frågan om felinvesteringar, men man låter det bara löpa. Som det nu går till är det en upprörande misshushållning med offentliga medel — och jag talar inte om små summor, det rör sig om betydande belopp såväl för det allmänna som för den enskilde.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

Deras utbildning känner man till sedan många år tillbaka, och det finns en intim kontakt på detta område. Vill man placera dem som kommer från de filosofiska fakulteterna ute i näringslivet, måste man tala om vad de examinerade kan. Det är märkligt att icke detta har åtgärdats. För det femte menar jag att en kontinuerlig kontaktoch informationsverksamhet med och till avnämarna bör komma till stånd. Jag tänker då i första hand på det enskilda näringsiivet, som i och för sig har en ganska liten andel akademiker bland sina anställda. Det är sannolikt den enda avnåämargrupp som kan tänkas ta emot dessa svällande grupper av akademiker.

Något sådant har hittills inte kommit till stånd. Jag tror inte att generaldirektör Bertil Olssons rekommendation nyligen innebär något meningsfullt sätt att tackla dessa problem— Bertil Olsson svarade ju för en tid sedan i Svenska Dagbladet på Tio frågor. Han menade att den färdige akademikern bör börja från scratch och starta i blåställ ute på verkstadsgolvet. Det är inte bara den enskilde jag tänker på, då jag menar att detta är ett samhällsekonomiskt slöseri av oanat mått. Om vederbörande på grund av felaktig rådgivning helt enkelt satsat på en fel utbildning, bör han rimligtvis få en annan utbildning. Det är väl också detta man nu i många fall håller på med. Jag tror alltså inte på sådana där hurtfriska råd från en av de fyra stora inom U 68. Jag skulle vilja ställa en fråga till det statsråd som jag förmodar skall vara närvarande här i kammaren, nämligen herr Ingvar Carlsson, eftersom herr statsrådet Moberg har behagat åka till Tyskland den enda dag på året då hans universitetsärenden blir behandlade. Jag tycker detta är en nonchalans mot kammaren som är uppseendeväckande, och jag vill gärna notera till protokollet att vi en gång om året för en debatt om den högre utbildningen och att vederbörande statsråd samma dag reser till Tyskland.

För det sjätte, herr talman, skulle jag vilja konstatera att vi upplever en successiv kvalitetsförsämring i den högre utbildningen — jag har antytt det förut. På grund av automatikens brister sker en successiv försämring. Det är alldeles ostridigt. En meningsfull diskussion kan vi endast uppnå om vi utgår från detta faktum och diskuterar vilka åtgärder vi skall vidta för att få en ändring till stånd. I en offentlig de batt har statsrådet Moberg sagt att ”något får de väl — studenterna alltså — med sig i bagaget i varje fall”. Men ett sådant snävt synsätt kan väl ändå inte vara regeringens målsättning, när det gäller den högre utbildningen? Jag är medveten om, herr talman, att det här är fråga om en svår avvägning. Är man beredd att även i fortsättningen fritt släppa in studerande vid universiteten trots att man varken har tillräckligt med lokaler, undervisningsmateriel eller kvalificerade lärare? Om man med vetskap om dessa förhållanden ändå fortsätter att släppa in nya mängder av studerande så gör man det ju till priset av en uttunnad och försämrad utbildning. Det torde inte vara obekant för dem som sysslar med dessa frågor att vi med vårt nya s.k. PUKAS-system har något av den lägsta kvaliteten på universitetsutbildning som förekommer i den västliga världen, för att nu inte tala om den östliga. Vi står här inför ett svårt val. Men bara därför att vi står inför ett stort problem kan vi inte låta utvecklingen löpa sin egen väg utan att göra någonting åt den. U 68 har ju fått i uppdrag att syssla med hithörande frågor. Jag har registrerat fyra aktiviteter från U 68, men utredningen har säkerligen ägnat sig åt flera. Två av dessa aktiviteter har bestått i utgivandet av två debattskrifter. Den första skall vi dra en tystnadens slöja över — jag har sagt det tidigare och upprepar det än en gång. Den andra debattskriften från U68 har dragit upp en diskussion kring den s.k. återkommande utbildningen. Jag skall strax återkomma till denna. Den tredje aktiviteten gäller socionomutbildningen. Den frågan skall riksdagen i dag behandla, varvid vi kommer att avslå U68:s tankegångar. Den fjärde aktiviteten gäller planeringen av de icke-laborativa institutionerna. Det skall jag också återkomma till. Jag tycker att de spår som U 68 hittills avsatt inte är särskilt efterföljans värda. Denna kommittés sammansättning är sådan att ämbetsmännen i den mera känner samhörighet med sina dagliga problem, vare sig de återfinns i universitetskanslersämbetet, skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen eller i hjärtat av departementen. Det kan därför aldrig bli en öppen, fri och framsynts diskussion inom denna utredning. Detta är ett av skälen — fast det finns många, vilket herr Axel Andersson har antytt — till den hittills unika åtgärd som vidtagits här i riksdagen när de tre borgerliga partiledarna väckt en gemensam motion och förordat att U 68 skall omvandlas till en parlamentarisk utredning. Jag behöver inte närmare gå in på den här frågan, eftersom herr Axel Andersson berört den. Men jag menar att de svar som statsråd avgivit i interpellationsdebatter och det som utskottet nu skriver, visar hur djupt odemokratiskt den socaldemokratiska gruppen enligt mitt sätt att se agerar i detta sammanhang. Det är ett exempel på den socialdemokratiska gruppens maktfullkomlighet. Jag tycker dessutom det är en nonchalans emot parlamentarikerna när dessa så att säga sätts på understol gentemot ämbetsmännen. Därmed kan jag lämna problemet U 68. Beträffande förslaget om den s.k. återkommande utbildningen skulle jag vilja göra en principiell deklaration. Svårigheten att föra debatt om återkommande utbildning är att man med det uttrycket talar om två olika ting. Det ena är det som i många andra sammanhang har betecknats med ”life long learning” eller något liknande, innebärande att man ständigt måste utbilda sig vidare för att kunna följa med utvecklingen. Därom råder ju ingen diskussion, och det är ingen ny fråga, men det är värdefullt om denna utbildning tas upp och sätts i ett bättre system. Det andra som man använder detia uttryck om är införandet av en arbetsplikt mellan gymnasieskolan och uni versitet och högskolor, en begränsning av utbildningen. Man skall gå ut och jobba, kanske inte ens på relevanta yrkesområden, utan man skall kratta gräsmattor eller något liknande — det ger ju alltid någon erfarenhet ”från gräsrötterna” — och sedan skall man gå tillbaka till universiteten och läsa. Av den anledningen sitter också U 68 och funderar över — och där har de tydligen statsministerns stöd att göra om hela gymnasieskolan så att den i fortsättningen blir yrkesförberedande. Alla dessa diskussioner förs i beslutsinstanser utan att parlamentarikerna är med annat än i form av en referensgrupp där de ibland kan få veta vissa saker. Ibland får de inte veta någonting. De är inte med vid alla sammanträden. De kommer när de blir kallade. Den typen av återkommande utbildning vill jag säga nej till. Jag tror att det är ett sätt att försöka begränsa tillträdet till universitet och högskolor. Det är ett mycket dåligt sätt, och jag kan inte annat än säga nej till den typen av återkommande utbildning. Vi har i det här sammanhanget tagit upp frågan om en s.k. mellanexamen på vägen mellan den akademiska primärexamen och doktorsexamen. Vi anser att det är värdefullt att införa ett trappsteg som består av den mera konkreta utbildningen i forskning men däremot inte omfattar själva avhandlingsarbete. Det finns naturligtvis vissa områden där en sådan examen inte kan införas och inte skall införas — jag tänker bl.a. på medicinarna — men i huvudsak tror jag att den kan vara till gagn. Den ger en ytterligare kunskap utöver vad man har fått med sig i primärexamen, och jag har den bestämda uppfattningen att det ute i näringslivet och samhällslivet finns mycket stort intresse för den. Utskottet skrev förra året i och för sig tämligen välvilligt att det förutsatte att det här skulle fortsätta att analyseras. Ingenting har hänt, vad jag vet, och vi har nu tagit upp frågan på nytt. Det jag har i tankarna är i första hand det tekniska och i andra hand det ekonomiska området. Det vore värdefullt att få se ett initiativ på ett sådant område från utbildningsdepartementets sida. Jag skall säga några ord om en av de aktiviteter som U 68 har ägat sig åt, nämligen systemet för planering av lokaler för icke laborativa institutioner. Jag skall inte gå in på de besvärliga konstitutionella frågor som kan komma upp i det här sammanhanget. Departementet och U 68 förutsatte ju att riksdagen hade fattat vissa beslut förra året, vilket riksdagen inte hade gjort. Men här föreslås att riksdagen skall ta ställning till ett konkret förslag beträffande kvadratmeter, fördelade på olika orter, utan att bakgrunden redovisas. En snabbanalys beträffande Frescati har visat att förslaget innebär en väsentlig nedskärning av kvadratmeterytan per capita i förhållande till den planeringsram som vi i princip arbetar efter i dag. Vi har därför motionerat i denna fråga och vid utskottsbehandlingen reserverat oss mot majoritetens ställningstagande. Vi anser det inte vara riktigt att riksdagen skall ta ställning till dessa frågor innan principerna för planeringen har slagits fast. Vi hemställer därför att Kungl. Maj:t skall återkomma till riksdagen med motiverat förslag till ramar för lokalplaneringen. Först då har vi möjlighet att sakligt diskutera denna fråga — det har vi inte i dag. Slutligen, herr talman, vill jag bara göra en liten kommentar till punkten 12, som gäller de vetenskapliga biblioteken. Förmodligen var det på grund av ett misstag — sådana kan ju alla begå — som det inte blev någon förbättring för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, som är det enda centrala biblioteket på detta område. Glädjande nog har den pedagogiska forskningen fått väsentligt ökade resurser — det rör sig om åtskilliga miljoner kronor, både på universitetsområdet och på skolområdet. Med tanke härpå är det nödvändigt att detta bibliotek kan hänga med och ge service åt den växande forskningen. Utskottet har under denna punkt gjort en beställning som torde göra det möjligt för biblioteket att klara dessa problem, och därför har vi kunnat ena oss inom utskottet beträffande denna fråga. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till de reservationer under punkten 2 där mitt namn förekommer.

Herr talman! Statsutskottets utlåtande om den högre utbildningen och forskningen innehåller många frågor som naturligtvis skulle vara värda ett omnämnande därför att de som regel har mycket stor betydelse för all utbildning och därmed också för den stora allmänheten. Var femte människa här i landet sägs ju vara aktivt sysselsatt med utbildningsarbete. Ökningen av studerandeströmmen under 1960-talet har som bekant överträffat de mest djärva beräkningar. Vi har här fått lyssna till två talare som gett oss vissa siffror i detta sammanhang. Jag vill därför begränsa mig till att gå direkt in på lokaliseringsproblematiken inom den högre utbildningen. Vi kan konstatera att inrättandet av universitetsfilialer har varit ett lyckat drag. Det finns all anledning att gå vidare på den vägen. Från centerns sida har vi också i en motion lagt fram förslag om inrättandet av ett femtontal universitetsfilialer så småningom. Vi konstaterar därför med glädje att framställningar av den här arten har behandlats så pass välvilligt av utskottet, att vi kunnat ena oss om en gemensam och positiv skrivning i detta ärende som skall ges Kungl. Maj:t till känna. Det finns uppenbarligen — såsom också andra motionärer framhåller — ett starkt intresse för en utbyggnad av den högre undervisningen med beaktande av institutionernas geografiska fördelning. Deita är mycket viktigt. Samtidigt är det angeläget att beakta sambandet mellan forskning och utbildning. Den geografiska fördelningen av utbyggnaden bör dock kunna ske utan att forskningens betingelser försämras. En spridning av universitetsutbildningen till mindre enheter motverkar som bekant också snedrekryteringen av studerande, och jag tror att det är en mycket väsentlig synpunkt i dessa sammanhang. Men, som sagt, frågan har behandlais positivt av utskottet och även diskuterats inom 1968 års utbildningsutredning på ett positivt sätt. Får jag därmed komma in litet på den senare frågan om 1968 års utbildningsutredning. En av anledningarna till utredningen har varit just de argument som framförts om den stora ökningen av studerandeantalet vid högskolor och universitet och den planering som erforäåras för att dessa studerande skall kunna bedriva meningsfulla studier och därefter få användning för sina kunskaper i ett riktigt arbete. Alla vet att vi år efter år under 1960-talet har bett om att få till stånd en utredning, som skulle kunna klarlägga denna problematik, därför att vi har ansett detta synnerligen nödvändigt. Man ställer i detta sammanhang kanske främst frågan: Vilka behov av akademiskt utbildade personer finns för dagens och morgondagens arbetsuppgifter i vårt moderna samhälle? Vi måste, mera säkert än nu, kunna ge de studerande en adekvat studievägledning och yrkesorientering. Därför måste vi ha en bättre prognostisering av samhällets behov och möjligheter. De sakkunniga jämte deras referensgrupper — varav en parlamentariskt sammansatt — har säkerligen haft och bör ha möjligheter att lösa dessa uppgifter på ett nöjaktigt sätt. Men U 68 har kanske blivit betydligt mer än en ieknisk sakkunnigutredning. Den har bl.a. upphöjts till att lägga fram förslag om vissa studielinjer, som via departementet gått direkt ut till praktiska försök på fältet. Det är naturligtvis en av de viktigaste anledningarna till att denna utredning också bör ha en parlamentarisk representation. Förslag till de försök jag avser har alltså inte förelagts riksdagen. Det har naturligtvis förekommit diskussion om de promemorior som framlagts under det år som gått. Detta har också omvittnats av både herr Axel Andersson och herr Wallmark. Den första promemoria som gick ut blev en gång av en studerande karakteriserad som ett gigantiskt klotterplank — jag vill i viss mån hålla med om att det kan vara en ganska träffande bild. Jag uppehåller mig något ytterligare vid denna promemoria och kan konstatera att oppositionens parlamentariska representanter fann att den egentligen var mycket dunkelt skriven, även ganska politiskt försåtligt skriven. Uppenbara s.k. ledande frågeställningar göres med socialistiska indoktrineringstendenser i densamma. Jag är inte helt fjärran från tanken att det dunkla skrivsättet i viss mån är en medveten produkt. Jag har nämligen sett en artikel i en tidskrift av en av författarna till denna promemoria, där han säger att skriften hade vunnit i klarhet om den som utgångspunkt när det gäller samhällsmålen hade ställt det socialistiska samhället som ett klart alternativ. Och jag tror, ärade kammarledamöter, ganska säkert att den då hade vunnit i klarhet. Det hade kanske varit bättre att den blivit så klar och att den hade fått debatteras från den synpunkten sett. Men det är naturligtvis litet svårt för oss inom den politiska oppositionen att skriva under en sådan promemoria.

är det någon utredning som har god kontakt med departementet så måste det ju vara den som har statssekreteraren till ordförande. Vi krävde från oppositionen att just få en egen skrivning i vissa stycken. Men det vägrades oss helt sonika. Det gick inte, sade man, att vi kom med på det sättet i en debattpromemoria. Men vi lyckades efter ett visst parlamenterande att — inte den första dagen utan efter en del överläggningar — få med en mening där vi uttryckte vår uppfattning på det sättet att vi ansåg att promemorian inte var lämpligt debattunderlag. Jag skulle här gärna vilja vända mig till statsrådet Ingvar Carlsson. Om herr Mobergs påstående i andra kammaren är riktigt och vi skulle ha haft denna möjlighet att anföra en viss reservation, då hade motivet, tycker jag i varje fall, för denna trepartimotion mycket starkt reducerats. Då skulle vi alltså ingå ungefär som en grupp parlamentariker i vilken annan utredning som helst. Det vore intressant om herr Ingvar Carlsson här kunde ge oss ett besked — om det i fortsättningen skall vara möjligt att göra reservationer i dessa sammanhang. Jag återgår till vad som sägs i utskottsutlåtandet. Vi har, som sagt, krävt direkt politiskt förankrad representation i utredningen. Utskottsmajoriteten anser däremot att det nu har gått två år och att det därför inte är lönt att ändra på utredningens struktur. Detta kan inte vara ett bärande skäl för utskottsmajoritetens ställningstagande, därför att jag skulle föreställa mig att mycket ännu är ogjort inom denna utredning. Jag har i dag fått uppgift om att vissa expertgrupper nu har påbörjat särskilda avsnitt, och det arbetet tar väl sin tid. Jag skall inte nu kommentera detta mera, utan vill yrka bifall till den här föreliggande reservationen.